Herr talman! Jens Holm har frågat mig på vilket sätt jag bedömer att överflyttningen av ansvaret för sociala och miljömässiga krav samt innovationer till Konkurrensverket kommer att stärka möjligheterna att ställa sociala krav, miljömässiga krav och djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. Jag vill inleda med att förklara bakgrunden till att frågorna flyttas över till Konkurrensverket. Det statliga upphandlingsstödet har varit utspritt på flera myndigheter, bland annat Vinnova, Kammarkollegiet och det statliga bolaget AB Svenska Miljöstyrningsrådet. En rimlig utgångspunkt är att den som har både juridiska och praktiska frågor kring en upphandling inte ska behöva vända sig till flera olika ställen för att få stöd. Såväl Upphandlingsstödsutredningen och Upphandlingsutredningen som remissinstanserna understryker vikten av en minskad splittring och av att stöd, information och vägledning om upphandlingsprocessens samtliga delar koncentreras och förbättras. Anledningen till att upphandlingsstödet samlas i Konkurrensverket är att verket som ansvarigt för bland annat tillsynen av offentlig upphandling har en väl fungerande verksamhet och en bred kompetens beträffande upphandlingsregelverket och rättspraxis. Jag har fått en del information om det föreberedelsearbete som pågår i Konkurrensverket. De arbetar till exempel i särskilda arbetsgrupper som bland annat Miljöstyrningsrådet deltar i. Konkurrensverket har också informerat om att de anpassat sin organisation för det nya uppdraget och anställt chefspersonal med betydande kompetens inom upphandlingsområdet. Av Konkurrensverkets regleringsbrev för 2014 framgår bland annat att verket ska arbeta med att målen för långsiktigt hållbar utveckling uppnås. Konkurrensverket ska även rapportera till regeringen senast den 1 oktober i år hur verket arbetat med att inordna metodstöd och kriterieverksamhet från bland annat Miljöstyrningsrådet. Förändringarna kommer att innebära ändringar i Konkurrensverkets instruktion och regleringsbrev, och det är så som regeringen kommer att säkerställa att de uppgifter som överförs från Miljöstyrningsrådet till Konkurrensverket kommer att utföras med samma höga kvalitet.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 Givet allt detta är jag säker på att det samlade upphandlingsstödet vid Konkurrensverket kommer att tydliggöra möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter att ta sociala hänsyn och miljöhänsyn inklusive beakta djurskyddskraven i sina upphandlingar.

Herr talman! Jag vill tacka Stefan Attefall för svaret på min interpellation. Som alla säkert vet kommer regeringen inte att nå 14 av de 16 uppsatta miljömålen med nu rådande styrmedel och beslut. Vi är nog ganska överens om att den offentliga upphandlingen är ett otroligt viktigt styrmedel för att ställa om till mer hållbara investeringar och uppköp. Det handlar om köp av varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor varje år, så det är otroligt viktigt vad det är för varor och tjänster som våra kommuner, landsting och andra handlar upp. Det var ett av skälen till att Miljöstyrningsrådet bildades tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting av den svenska regeringen i slutet på 1990-talet. Jag tror att vi kan fråga nästan vilken lokalpolitiker som helst och de kan vittna om vilket stort stöd de har haft av Miljöstyrningsrådet som kunskapsbank och rådgivare för just hållbarare upphandlingar. Nu vill regeringen flytta all denna rådgivningsverksamhet till Konkurrensverket. Det är något som har kritiserats av så gott som alla som är involverade i upphandlingsfrågan, inte minst Sveriges Kommuner och Landsting men även Lantbrukarnas Riksförbund, miljörörelsen och faktiskt också regeringens egen utredare på området, Anders Wijkman, som såvitt jag vet i alla fall har varit kristdemokrat och borde ha haft förmåga att påverka regeringen en smula, kan man tycka. Varför flyttar då regeringen rådgivningsverksamheten till Konkurrensverket? Regeringen säger att de gör det för att få mer enhetlighet i det hela. Det kan man möjligen förstå. Men vad jag är rädd för är att när man flyttar hela verksamheten till Konkurrensverket blir det en och samma myndighet som ska utöva insynen över upphandlingsverksamheten i Sverige och också kunna ge råd om densamma. Jag skulle vilja veta från Stefan Attefall: Är det här till och med lagligt? Kan vi ha en myndighet som både ska utöva insynen, se till att allting går lagligt och rätt till, och sedan ska vara rådgivare och uppmana våra upphandlare att handla upp på ett särskilt sätt? Man kan också ha en hel del synpunkter på Konkurrensverkets syn på upphandlingsfrågor. Konkurrensverket har tagit fram flera styrdokument, till exempel Mat och marknad som kom 2011. Det är ett dokument som självklart går direkt ut till våra aktiva lokalpolitiker i regioner och kommuner. Där kan man läsa att Konkurrensverket tycker att det vore bra ifall man harmoniserade EU:s djurskyddsregler, alltså att man gör djurskyddsreglerna lika inom hela EU, och då vet vi att vi i Sverige har mer ambitiösa djurskyddsregler. Det skulle med stor sannolikhet leda till försämringar i Sverige. Här har vi ett annat dokument, Miljöhänsyn och sociala hänsyn , där Konkurrensverket inte utvecklar särskilt mycket hur man ska ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Däremot berättar de gång på gång att man inte ska ställa fackliga krav och ta sociala hänsyn och att det är väldigt svårt att över huvud taget ta miljöhänsyn. Hur ska denna myndighet kunna ge råd om just miljöhänsyn och sociala hänsyn när man i centrala styrdokument har sagt att det inte går?

Herr talman! Det är bara att konstatera att det är väldigt få, om ens någon annan än ministern, kanske Konkurrensverket, som anser att lösningen som man har presenterat under hösten och säkert kommer att utveckla vidare i vårpropositionen är speciellt lämplig. Precis som tidigare talare sade är regeringens egen utredare kritisk till lösningen. Jag undrar varför regeringen ens gör sig besväret att utreda frågan. Den utreds ordentligt, den läggs fram som förslag och den går ut på remiss, och sedan kastar regeringen den i papperskorgen. Det är en del av hanteringen som jag ställer mig frågande till. Varför är inte regeringen beredd att se över om lösningen är lämplig? I stället sätter man upp fingret och säger: Nej, men vi gör så här i stället. Ni får ursäkta mig, men jag tycker att man är synnerligen lat och att det är dåligt att inte lägga ned mer jobb på att skapa en sådan viktig myndighet. Orsaken till att många är kritiska är att Konkurrensverket har en historik i upphandlingsarbetet där man ständigt har valt att kritisera. Vi har två motpoler i arbetet, på ena sidan Miljöstyrningsrådet, som hela tiden hjälper kommuner och landsting att se möjligheterna i det regelverk som finns, och på andra sidan Konkurrensverket som hela tiden försöker stoppa upp utifrån att det finns ett regelverk som de anser att man aldrig kan vika från, vilket Miljöstyrningsrådet inte heller anser. Men man har helt olika syn på vad som är möjligt inom lagstiftningen. Därför känner jag att det inte bara är konstigt utan också olyckligt att Konkurrensverket är det som får huvudansvaret. Jag tog mig tid att gå in på deras hemsida för att se hur rekryteringen till den nya organisationen ser ut. Om vi känner att det är angeläget att vi behåller vår världsledande position när det gäller miljöfrågor, som Miljöstyrningsrådet har hjälpt oss till när det gäller miljöanpassad upphandling, blir jag väldigt orolig - och jag tror att ministern också borde vara det - när jag läser vilken kompetens man efterfrågar när man nu ska skapa den nya organisationen. Där efterfrågas i första hand jurister, ekonomer och tekniker, men miljökompetensen hamnar väldigt långt ned på listan. Det borde oroa ministern om han är mån om att vi ska fortsätta ha en världsledande position när det kommer till miljöanpassad upphandling. Jag är en av dem som tycker att det är väldigt olyckligt att regeringen föreslår att Miljöstyrningsrådet ska läggas ned just för att de har en unik position, och jag har debatterat det här med ministern tidigare. Utifrån att man inte är en myndighet har man möjligheter att arbeta på ett annat sätt. Det finns ett erbjudande nu från SKL Kommentus om att ta över Miljöstyrningsrådet. Jag skulle vilja höra hur ministern ställer sig till erbjudandet. Är han beredd att låta Miljöstyrningsrådet leva kvar? Det nära samarbete som efterfrågas och som vi också efterfrågar löser man inte genom att samla allting under fel tak, vilket man nu är på väg att göra. Det nära samarbetet kan man få till stånd även om Miljöstyrningsrådet finns kvar. Jag vill inte skapa någon politisk prestige i frågan. Den är alldeles för viktig, och jag vill inte slarva bort den. Jag hoppas att regeringen tar till sig den kritik och den oro som har framförts och också tar till sig det erbjudande som har lagts fram om att låta Miljöstyrningsrådet leva kvar, för användarna själva är måna om att kompetensen finns tillgänglig. Hur ställer sig ministern till detta?
Herr talman! Det pågår ett omfattande arbete för att utveckla stödet för offentlig upphandling, dels utifrån de nya direktiv som har tagits på EU-nivå, dels utifrån den implementering av de nya direktiven som ska ske i svensk lagstiftning. Det pågår också ett omfattande reformarbete internt i Sverige på detta område, där vi bland annat med olika utredningsarbeten som grund jobbar med att utveckla stödet. Ett av de problem vi sett är att det har varit splittrat. Det har vuxit fram stöd, information, tillsyn och vägledning på olika myndigheter - på Kammarkollegiet, på Konkurrensverket, som Jens Holm visade, på Vinnova och på Miljöstyrningsrådet. Alla dessa aktörer har på olika sätt utvecklat stöd, rådgivning, vägledning, tillsyn med mera. Även rättsliga instanser uttalar sig i olika pågående mål. Detta skapar en mer och mer splittrad bild. Marie Nordén hade ett ganska illustrativt exempel. Hon sade att två myndigheter har motsatta positioner. Så allvarligt tror jag inte att det är, men det illustrerar problemet: att staten via olika organ talar med olika röst och ger olika besked. Så kan vi inte ha det. Vi behöver samla ihop det. Även på andra områden såg det ut att utvecklas på olika sätt med ytterligare fragmentering av statlig rådgivning och tolkning av regelverk. Nu har vi chans till nytändning genom det nya EU-direktivet som öppnar för möjligheten att ta större exempelvis sociala, etiska och miljömässiga hänsyn. Vi får större möjlighet att utveckla upphandlingsverktyget på ett bra sätt och skapa de goda affärerna. Regeringens strategi har varit att samla ihop detta för att skapa tydlighet. Vi är vidare beredda att satsa mer pengar för att få ännu kraftfullare stöd eftersom så stora värden står på spel. Vi ska dock inte kasta bort en del av pengarna på att bygga upp en ny struktur med nya chefer och lokaler, det vill säga nya overheadkostnader, utan använda den struktur som finns för att få så mycket valuta för pengarna som möjligt. Om Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverket har haft lite olika positioner är detta ett utmärkt tillfälle att tvinga dem att tala med en och samma röst. Flera av dem som jobbar i Miljöstyrningsrådet har rekryterats till den nya organisationen. Kommer det att bli en blandning av tillsyn och vägledning? Många myndigheter har redan i dag både tillsynsfunktion och vägledningsfunktion. Självklart kommer inte samma personer jobba med inspektioner och tillsyn och med vägledning. Man bygger dock upp en kritisk massa av kompetens. Människor kan dra nytta av exempelvis tillsynsärenden som blir vägledande, och man kan dra slutsatser av det. Låt oss ge det en chans att fungera. Självklart kommer regeringen att följa detta. Via regleringsbrev, olika styrmedel, det arbete vi bedriver och det lagstiftningsarbete som successivt kommer till riksdagen kommer vi givetvis att ge den nya myndigheten styrsignaler. Man behöver inte känna sådan oro som en del ger uttryck för. Denna oro byggs inte heller under med några substantiella argument, utan det är en allmän oro. Ni har tyckt att Konkurrensverket har varit dumma en gång i tiden, och därför är de olämpliga som värdar för detta. Men de lyder regleringsbrev och de lagar som riksdagen stiftar. Jag är övertygad om att vi har möjlighet att bygga upp något bra, effektivt och kraftfullt med den nya ordningen. Låt oss ta denna chans och ge det förutsättningar att fungera väl. Sedan får vi utvärdera och se om vi behöver justera och förändra ytterligare för att få bättre effekt. Man låt oss använda de insatta pengarna på maximalt effektivt sätt med hög kompetens för att skapa ett bra och tydligt stöd för dem som ska jobba med upphandlingsfrågor i framtiden.

Herr talman! Stefan Attefall sätter fingret på problemet när han säger att vi har haft olika organ som har lämnat olika besked och att vi inte kan ha det så. Därför är det tydligen Konkurrensverkets linje som ska gälla. Stefan Attefall säger att vi kritiserar Konkurrensverket för vad de gjorde en gång tiden. Jag hänvisade till deras styrdokument som de uppmanar upphandlare att följa. På s. 10 i dokumentet som heter Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling skriver Konkurrensverket att den så kallade bör-regeln ska tas bort ur den offentliga upphandlingen, alltså att man bör ta sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. Den regeln tycker Konkurrensverket inte att man ska ha, för Konkurrensverket tycker - om jag tillåts tolka det lite fritt - att det viktigaste är att pressa priserna och främja den fria konkurrensen. Det är här den stora motsättningen mellan å ena sidan fri konkurrens och lägsta möjliga pris och å andra sidan att vi ska fylla upphandlingen med mer kvalitet, krav på djurskydd, fackliga rättigheter, miljökrav och så vidare finns. Då har det varit bra att vi har haft och fortfarande har Miljöstyrningsrådet som tar fram konkreta exempel på hur man kan ställa dessa krav i offentlig upphandling - inom ramen för de lagar vi har, förstås. Det är märkligt att regeringen inte tycker att det är bra att vi har ett oberoende organ som inte är en myndighet som styrs av staten. Miljöstyrningsrådet är ett bolag som är bildat av våra kommuner och landsting i samarbete med regeringen och med viss finansiering från regeringen. Miljöstyrningsrådet kan ha den oberoende pådrivande rollen, vilket är viktigt. Miljöstyrningsrådet har tagit fram ambitiösa mål för hur den offentliga upphandlingen ska styras mot ökad miljöhänsyn, ökade sociala krav och djurskyddskrav i framtiden. Till exempel vill man att 80 procent av alla offentliga upphandlingar i Sverige 2015 ska ha välformulerade miljökrav och sociala krav. Är detta en målsättning som går vidare till Konkurrensverket, att inom ett år ska 80 procent av våra offentliga upphandlingar ha välformulerade sociala och miljömässiga krav? Det vore intressant att höra. Jag har läst regleringsbrevet som du, Stefan Attefall, har skrivit till Konkurrensverket, men där står inget om det. Nu säger du att ni ska utvärdera detta noga, och då är detta ett konkret medskick: Ta den höga ambitionsnivå på det sociala och miljömässiga området som Miljöstyrningsrådet har i dag och sätt det i knäet på Konkurrensverket. Det är det minsta kravet vi kan ställa. Det bästa vore dock att fortsätta ha en oberoende pådrivare och rådgivare i dessa frågor.

Herr talman! Vi är inte negativa bara för att bråka med regeringen, men regeringen väljer den myndighet som har bromsat utvecklingen. Miljöstyrningsrådet är ingen myndighet, så det har inte varit två myndigheter som har slagits mot varandra. En viktig poäng är, precis som Jens sade, att Miljöstyrningsrådet är en fristående enhet som kan jobba på det sätt man gjort. Det hade man inte kunnat göra om man hade varit en myndighet. När nu avnämarna, kommunerna och landstingen, vill ha kvar Miljöstyrningsrådet känns det oroväckande att regeringen inte lyssnar. Ministern säger att man vill ha mer valuta för pengarna, men tänk om vi får fel valuta. Många är oroliga för att den röst de ska prata med är fel röst och att ni väljer en lösning som varken är utredd eller underbyggd. Ni slänger bara upp den i luften och säger: Vi gör så här i stället. Varför tillsatte regeringen utredningen? Varför vill man inte ens ta del av andras synpunkter utan viftar bort dem? Man viftar bort hela Upphandlingssverige och säger: Sluta gnäll! Det här blir jättebra. Vi ska följa upp detta. Vi ska ge det en chans. Varför är man inte intresserad? Varför skickar man inte ut det på en liten remissrunda för att ta reda på vad Upphandlingssverige om denna lösning? Ni säger att man ska ha hög kompetens på myndigheten. Återigen: När man organiserar den nya myndigheten i Konkurrensverket efterfrågar man inte just den kompetens som är så viktig om vi ska vara världsledande i miljöarbetet och kunna vara en resurs för att stötta i just miljöupphandlingsfrågor. Jag undrar varför regeringen ser detta som en konkurrensfråga i stället för en viktig fråga som är mycket större än konkurrens. Det handlar om att vi ska nå de miljömål vi har satt upp och om att vi vill ha ett hållbart samhälle. Varför vill inte regeringen satsa tid på detta?
Herr talman! Vi har haft olika utredningar som har tittat på bland annat upphandlingsstödet och hur detta ska utformas. De har kommit fram till lite olika lösningar. Regeringen har berett detta och utifrån remissvar och eget internt arbete kommit fram till att vi ska samla upphandlingsstödet, vilket alla varit tydliga med. Vi vill göra detta på ett kostnadseffektivt sätt och väljer därför att lägga det på Konkurrensverket, som jobbar under ny lagstiftning. Att verket har varit emot bör-regeln beror på att de varit kritiska mot att den varit för otydlig. Nu kommer det utifrån EU-direktiven att vara ett ska-krav. Vi har mycket tydligare EU-lagstiftning i botten nu, vilket gör att det kommer att bli tydligare också i den svenska lagstiftningen. Vi kommer att komma med kompletterande regleringsbrev för att styra hur Konkurrensverket ska jobba i framtiden. Jag vill kraftigt betona den pågående rekryteringen av bland annat flera tjänstemän från Miljöstyrningsrådet. Skulle den tyda på att man är inkompetent när det gäller att anställa människor på Konkurrensverket? Det är i så fall ett kraftigt underkännande av Miljöstyrningsrådets personal. Det måste vara lite sans i diskussionen. Men låt oss inte glömma bort konkurrensaspekten eller prisaspekten. Det är klart att vi måste hushålla med skattebetalarnas pengar - det är 600 miljarder kronor per år. Det är ett fortsatt viktigt mål. Att Vänsterpartiet inte tycker att det är prioriterat att hushålla med skattebetalarnas pengar är kanske inte så förvånande. Det är värre att socialdemokratin verkar vara inne på samma linje. När kommuner ställer kvalitetskrav ska vi självklart hjälpa dem att göra det på ett korrekt sätt. Om kommun X bestämmer sig för att de vill ha ekologisk mat till alla barn i skolan måste de göra det på ett sätt som inte krockar med EU:s regelverk. Det kan göras på ett korrekt sätt. Den typen av rådgivning kommer självklart att vara mycket kompetent och bra. Där görs oerhört mycket fel i dag. Ett annat problem vi har på miljöområdet är att miljökrav ställs vid upphandlingen men att man inte utformar några uppföljningskriterier. Hur ska miljömålet följas upp så att det blir rättvist mellan de olika företag som lägger anbud? Företag kan säga vad som helst, men ingen kollar upp att de verkligen har levt upp till kravet. Man måste hjälpa kommuner och landsting med att inte bara ställa krav utan också ha uppföljningsbara kriterier. Man måste även hålla sig inom de grundläggande principer som finns inom EU-rätten: icke-diskriminering, likabehandling, transparens och öppenhet samt proportionella krav. Dessa principer ligger till grund för allt upphandlingsstöd, och det måste man ge ett kompetent och bra stöd till utifrån rättsfall som finns både på EU-nivå och i svenska domstolar. Jag vill påstå att problemet är att vi har haft för mycket olika besked och för lite tydlighet från statens sida. Jag är helt övertygad om att vi kommer att få ett bättre sådant stöd när vi lägger detta under en hatt i stället för att ha det utspritt. Att pressa priserna är som sagt viktigt, men självklart utifrån de kvalitetskriterier man ställer upp. Jag vill också betona att i de nya EU-direktiv som jag själv varit med och förhandlat om i Bryssel understryks inte bara priset på varan utan också ett livscykelperspektiv. Varans hela livscykel vägs alltså in i detta. Hur ska detta göras på ett bra sätt ute i kommuner och landsting? Det kommer att vara den typen av vägledning och stöd man jobbar fram för att använda det nya regelverket på ett bra och tillämpbart sätt och även på ett rättssäkert och juridiskt korrekt sätt. Det är oerhört viktigt för att inte åka på stryk i domstolar i framtiden.

Herr talman! Först vill jag ta upp att ministern låter påskina att frågan om att flytta över hela ansvaret till Konkurrensverket har varit ute på remiss. Jag har inte sett den remissrundan. Framför allt har jag inte sett att det har funnits någon stor uppslutning kring att flytta hela rådgivningen till Konkurrensverket, utom från regeringen och möjligtvis verket. Däremot ser jag att regeringens egen utredare, Sveriges Kommuner och Landsting, LRF och hela miljörörelsen inte vill ha flytten. De anser att man flyttar det hela till en myndighet som dels kommer att ha problem att skilja mellan rådgivningsverksamheten och kontrollverksamheten, dels bevisligen har en historia av att hela tiden fokusera på fri konkurrens och väldigt lite på kvalitet. Jag har redan gett flera konkreta exempel. Jag ställde en konkret fråga till ministern om de målsättningar som Miljöstyrningsrådet har i dag och om de kommer att följa med in i den nya organisationen. Jag tycker att det vore intressant att få svar på om ambitionsnivån ska vara att minst 80 procent av de framtida upphandlingarna ska vara miljömässigt och socialt bra, om vi förenklar det lite grann. Ministern har fortfarande chansen att återkomma till oss andra i riksdagen och säga att det faktiskt inte var något bra förslag att lägga ned Miljöstyrningsrådet och en modell som fungerar. Vi kan rädda Miljöstyrningsrådets verksamhet. Ett sådant konkret förslag är att Sveriges Kommuner och Landsting kan få köpa upp verksamheten och bli huvudman i framtiden. Vore det inte bättre att låta en sådan bra verksamhet fortsätta?
Herr talman! Jag är helt övertygad om att en del av den oro Jens Holm och andra speglar beror på att Miljöstyrningsrådet har gjort ett bra jobb, fungerat väl och skapat ett gott intryck under de år de har funnits och vuxit in i rollen. Det har jag full respekt för. Man blir orolig för vad som ska hända nu och liknande saker. Jag är bestämt övertygad om vikten av att samla ihop statens stöd så att det blir såväl effektivt som tydligt och enhetligt. Jag är pragmatisk när det gäller vilken form det ska ha. Jag tror att vi med den här lösningen kan få ganska mycket valuta för de pengar vi sätter in. Vi slipper bygga upp nya strukturer och myndigheter med overheadkostnader. Det ser jag som en fördel. Vi samlar det också under ett ansvarsområde där det finns mycket hög juridisk kompetens, vilket är viktigt i sammanhanget. Sedan är jag helt övertygad om att med de nya EU-direktiven och den nya svenska lagstiftningen och de instruktioner regeringen kommer att ge så kan detta bli bra. Men vi får självfallet följa verksamheten. Kommuner och landsting har alltid en frihet att utforma sin verksamhet som kan utgöra råd och stöd för deras medlemmar. Vi har inköpscentraler. Sveriges Kommuner och Landsting har Kommentus. De har velat jobba med de här frågorna, och det står dem fritt att utveckla den verksamheten. Men statens stöd bör vara samlat på ett ställe. Det är min bestämda uppfattning. Det vill jag betona. Vi har aviserat i budgetpropositionen att vi ska se över målen för upphandlingsstödet. Det kommer vi att återkomma till i olika sammanhang, inte bara i år utan under de kommande åren när vi kommer tillbaka med fullföljande av EU-lagstiftningen. Jag noterar att vi har hört oro och klagomål, men vi har inte hört några tydliga alternativ. Eller vill Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fortsätta att ha ett splittrat upphandlingsstöd?